Jag har med företrädare för samtliga partigrupper överenskommit, att om det under den förestående voteringen om skatteutskottets betänkande uppkommer lika röstetal vid något tillfälle och kammaren beslutar om återförvisning till utskottet, kommer varje avsnitt i utskottets hemställan, som i den utdelade voteringsordningen fått särskild rubrik, att betraktas som ett ärende. Återförvisningen kommer därför endast att avse det avsnitt där lika röstetal uppkommit, och i förekommande fall därtill hörande lagtext. Överenskommelsen gäller även finansutskottets och arbetsmarknadsutskottets betänkanden. Vid voteringen om dessa kommer varje moment i utskottets hemställan att betraktas som ett ärende. Eventuella återförvisningar kommer därför att avse endast det eller de moment där lika röstetal uppkommit.

Herr talman! I propositionen 1981/82:17 föreslår regeringen vissa förlängningar för erhållande av bidrag för ombyggnad av bostadshus och för de s.k. reparationslånen. Tidpunkten då bidrag senast skall kunna lämnas till ombyggnader flyttas från den 30 november 1981 till den 31 januari 1982. För reparationslånen flyttas tidpunkten från den 31 december 1981 till den 28 februari 1982. Jag bortser nu från övriga regler som omger lånen och konstaterar kort och gott att båda låneformerna får ytterligare två månader på sig. Nu förhåller det sig så att kammaren så sent som den 3 juni i år fattade beslut om bidrag vid ombyggnad av flerbostadshus. Från socialdemokratiskt håll accepterade vi det primära i förslaget. Däremot ansåg vi då — och vi anser det i ännu högre grad nu — att det inte fanns några sakliga skäl att undanta Stockholms län från dessa stödåtgärder. Vi reserverade oss också mot beslutet, som således fattades av kammarens borgerliga majoritet. När nu regeringen återkommer med förslag om förlängda giltighetstider för såväl ombyggnadslånen som reparationslånen är det återigen kring Stockholms län som motsättningarna framträder. Regeringen envisas nämligen med att ännu en gång utestänga Stockholms län från lånemöjligheterna. När ombyggnadslånen var aktuella för riksdagsbehandling på försommaren ansåg bostadsministern visserligen att lånen i princip borde gälla samtliga län men att bidrag inte borde utgå i Stockholms län ”med hänsyn till den förväntade utvecklingen på arbetsmarknaden”. Det har egentligen aldrig klargjorts vad som menades med ”den förväntade utvecklingen”. Slutsatsen skulle förstås vara att i Stockholms län var sysselsättningen på byggområdet till alla delar garanterad. Men det var den inte. Och den är det i ännu mindre grad nu. Vi har hört Lars Ulander berätta om de påtagliga risker för en växande arbetslöshet som präglar bostadsmarknaden i Stockholms län. Jag har i dag talat med länsarbetsnämnden i Stockholms län, som säger att läget när det gäller den totala sysselsättningen är att vi får en allt tydligare arbetslöshet. Detta styrks dessutom av den omständigheten att igångsättningen inom byggbranschen i Stockholms län våren 1982 beräknas minska i fråga om antalet projekt. Således talar alla sakskäl för att Stockholms län bör ha tillgång till samma lånemöjligheter i fråga om såväl ombyggnader som reparationer på samma villkor som de övriga 23 länen. Vad vi varnade för i våras är nu bekräftat. Stockholmsområdet kommer att dras in i en byggkris och har ingalunda någon särställning gentemot de övriga länen. Socialdemokraterna i civilutskottet har i reservationen klargjort sin 49 inställning och anser att Stockholms län skall ingå i bidragsgivningen. Dessutom har vi svårt att förstå varför regeringsförslaget vidgar tiden för att söka lånen med endast två månader. Det smakar för mycket kvartalspolitik. Ett av lånen skall sökas före januari månad 1982, det andra lånet före den 28 februari 1982. Det är ju ett plottrande utan like och skapar en administration som är mycket betungande. I vår reservation föreslår vi dels en samordning i tiden mellan de båda låneformerna, dels att ombyggnaderna resp. reparationerna skall påbörjas senast den 1 juli 1982. Vi föreslår inte anslag på en enda krona mer än vad regeringen och utskottsmajoriteten själva anvisar, men vi förenklar systemet när det gäller hanteringen av de ärenden som blir aktuella för lån. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationen.

Herr talman! Det som vi har att behandla i propositionen är, som Oskar Lindkvist redan har nämnt, en viss förlängning av tiderna för ansökan om statsbidrag för ombyggnad av bostadshus och för färdigställandet av ombyggnaden. Anledningen till att regeringen har lagt fram förslaget är att den har fått uppgifter om att den tid som fastställdes i det ursprungliga riksdagsbeslutet är i kortaste laget. Från utskottsmajoritetens sida säger vi då att det är O. K. att man gör denna förändring av reglerna. Däremot tycker vi inte att det nu finns anledning att vidga lånemöjligheterna på det sätt som föreslås i den socialdemokratiska reservationen, vilken också går längre än vad socialdemokraternas motion gjorde. Avsikten är naturligtvis inte att detta skall ersätta den ombyggnadsverksamhet som skall bedrivas i vanlig ordning och som betyder mycket mer på arbetsmarknaden. Åtgärden har satts in för att skapa ytterligare ett antal arbetstillfällen inom områden där det har varit svårt för byggarbetskraften att få sysselsättning. Då är det bara att konstatera att oavsett vilken statistik vi tillgriper har Stockholmsregionen en bättre sysselsättning än de allra flesta delarna av landet i övrigt. Det är anledningen till att man inte från början har tagit in Stockholm i de här bestämmelserna. Inte heller med reservanternas förslag skapas några nya jobb i Stockholm, om inte reservanterna är beredda att ställa upp med mer pengar än vad som ursprungligen har anvisats för dessa ändamål. Oskar Lindkvist underströk emellertid att det inte var meningen att göra det, och det framgår också av reservationen att man inte vill ändra i de ramar som gäller. Vi har fått den uppgiften att med den omfattning som verksamheten nu tycks ha fått kommer medelstilldelningen att ha förbrukats av de län som redan har fått tilldelning. Om socialdemokraternas förslag om en förlängning av tiden för igångsättning av arbetena till den 1 juli 1982 skall få något sakligt värde måste man anvisa ytterligare pengar. Men detta har som sagt reservanterna inte föreslagit. Och då får förslaget, om det bifalles, egentligen bara den effekten att striden hårdnar om de pengar som redan står till förfogande. Vi skulle Nr 25 kanske få ta tillbaka — om det finns möjlighet att göra det — medel som redan har tilldelats andra län. Det tycker vi skulle vara djupt olyckligt. Vi har alltså sett saken på det sättet att propositionen tillgodoser de önskemål som har kommit både från de administrativa myndigheterna och från fastighetsägare om att få en förlängning för att man skall kunna hinna med att genomföra arbetena på det sätt som var tänkt. Det tycker vi är riktigt att tillstyrka. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Kjell Mattsson säger att sysselsättningsläget är bättre i Stockholms län än i de flesta andra län, och det är i och för sig riktigt. Men det intressanta med Stockholms län är att man nu är inne i en period med begynnande arbetslöshet som kommer att förstärkas. Det har bekräftats dels genom kontakt med Bygg-Ettan, dels vid den kontakt jag har haft med Länsarbetsnämnden i Stockholms län. Då är det väl lika bra, Kjell Mattsson, att jämställa Stockholms län med de övriga länen, så att vi inte medverkar till en ökad arbetslöshet i Stockholms län. Det är riktigt att vi inte har föreslagit mera pengar. Vi anser att det kan ske en omdisponering inom de ramar som redan finns tillgängliga. Nu sade Kjell Mattsson till sist att han hade fått in uppgifter om att lånen kommer att förbrukas. Då är jag väldigt intresserad av de alldeles nya uppgifter som Kjell Mattsson måste förfoga över och som jag tycker att han skall delge kammaren. När civilutskottet skrev sitt betänkande, visste vi att när det gällde reparationslånen fanns det ansökningar inne för 30 milj.kr., varav 13 milj.kr. vid den tidpunkten hade beviljats, och det inom en ram av 125 milj.kr. När det gäller ombyggnadsbidragen är alltså kostnaderna beräknade till 45 milj.kr. Men t.o.m. september 1981 har bidrag beviljats med knappt 500 000 kr. Det är de senaste uppgifterna vi har tillgängliga, vi som är reservanter i civilutskottet. Jag utgår ifrån att Kjell Mattsson har mycket färskare uppgifter att lämna. Allt pekar ju på att det finns utjämningsmöjligheter inom de ramar som är tillgängliga och som också borde kunna innefatta Stockholms län. Jag kan inte förstå att Kjell Mattsson nu tar upp frågan om att vi i reservationen har gått längre än i motionerna. Ja, vi har gått längre i ett avseende, som jag tycker att varje politiker borde ställa upp på, nämligen en förenklad administration, en mindre krånglig byråkrati. Vi föreslår helt enkelt att man skall ha möjlighet att söka de här lånen för byggnader som påbörjas senast den 1 juli 1982. Det är enkelt, det går snabbt, det är inga konstigheter. Just på den punkten tycker jag att det borde vara mycket lätt för majoriteten och reservanterna i civilutskottet att komma överens.
Herr talman! För det första är det klart att genom förlängningen till den 1 juli 1982 ges det möjligheter för företag som nu inte ens har tänkt på att söka lån eller bidrag att hinna med att göra detta. Det måste alltså medföra en väsentligt ökad medelsförbrukning. När det gäller förbrukningen vill jag bara hänvisa till vad som står på s. 2 i utskottets betänkande. Det är riktigt som Oskar Lindkvist säger att vi i ett tidigt skede har fått uppgifter om hur mycket lån och bidrag som redan har beviljats hos länsbostadsnämnderna. Men det är ju skillnad på dessa uppgifter och den beräknade verkliga förbrukningen, för det finns ju massor av ärenden på väg in och ärenden som inte är behandlade.

Det tror jag inte att man är särskilt intresserad av att gå med på. För det andra har vi när det gäller byggarbetsmarknaden i Stockholm fått höra i andra sammanhang att Stockholmsregionen har bostadsbrist. Eftersom det finns tillgång på bostadslånemedel för både ombyggnader och nybyggnader, måste det väl vara rimligt att man i första hand ser till behovet av ombyggnad och nybyggnad och inte gör anspråk på de tillfälliga medel som vi har avsatt för att försöka åstadkomma viss förbättring av sysselsättningen på de mest utsatta orterna i landet.
Herr talman! Jag fick inte någon bekräftelse från Kjell Mattsson på att det finns ytterligare uppgifter utöver dem som lämnas i betänkandet när det gäller förbrukningen av medlen. Vi kan utgå från att bostadsdepartementets antagande om att dessa kommer att förbrukas bara är en prognos. Kjell Mattsson har icke med någon enda siffra angivit hur läget är, och därför har vi att utgå från de sifferuppgifter som finns i betänkandet. Kjell Mattsson måste väl medge att det finns väsentliga utrymmen också för Stockholms län vid en fördelning av lånemedlen. Vidare säger Kjell Mattsson att det finns en bostadsbrist i Stockholms län och att det där finns oförbrukade lånemedel. Han menar att det vore rimligare att i första hand använda dem. Jag vill bara säga att de lånemedel för byggnadsverksamheten som han åsyftar är avsedda inte bara för Stockholms län. Kjell Mattsson skulle ju lika väl kunna upprepa sin uppmaning till alla de övriga 23 länen. När det gäller de här aktuella reparationsoch underhållslånen är Stockholms län det enda län som har utestängts från lånemöjligheter. Detta har skett trots att vi kan bevisa med ett dagsfärskt siffermaterial och kända fakta att Stockholm kommer att få betydande svårigheter när det gäller sysselsättningen på byggmarknaden. Det är bakgrunden till vår motion och vår reservation. Jag skulle verkligen kunna tro att åtskilliga ledamöter i Stockholms län kommer att få svårt att rösta emot den reservation som socialdemokraterna i civilutskottet fogat vid betänkandet.
Herr talman! Jag hoppas att ledamöterna i Stockholms län är så solidariska med landet i dess helhet att de ser till att de förhållandevis begränsade medel som det gäller får användas inom de områden som har den sämsta arbetsmarknaden. När det sedan gäller förbrukningen av medel hänvisar jag till vad utskottet har inhämtat. Å ena sidan gäller det sådant som vid ett visst datum redan är beslutat. Å andra sidan gäller det en medelsförbrukning som man vid kontroll hos länsbostadsmyndigheter konstaterar kommer att uppstå. Att i dag säga något om vid vilket datum under denna eller kommande månad som medlen kommer att vara helt förbrukade är självfallet omöjligt. I fråga om byggarbetsmarknaden fällde jag mitt yttrande om nybyggnad och ombyggnad med anledning av att man från Stockholmshåll i andra sammanhang har talat om att det behöver byggas mera i Stockholm. Man har alltså möjlighet att göra detta, eftersom det inte är någon brist på lånemedel. Det är inte särskilt intressant att i en kommun med tomma lägenheter och med brist på hyresgäster försöka skapa sysselsättning åt byggnadsarbetarna genom att låta dem bygga ytterligare lägenheter, som kommer att stå tomma.

Herr talman! Propositioner kan vara mer eller mindre väl underbyggda. Proposition nr 17 tillhör enligt min uppfattning avgjort den senare kategorin. Regeringens förslag innehåller inga nyheter utan innebär endast en blygsam förlängning av giltighetstiden för temporära ombyggnadsbidrag och reparationslån. Det är således ingen stor fråga som vi här behandlar. Förslaget kommer inte att på något avgörande sätt minska arbetslösheten inom byggnadsbranschen. Därtill krävs helt andra åtgärder — åtgärder som det finns anledning att återkomma till vid ett helt annat tillfälle. Av utskottsbetänkandet framgår: ”Enligt vad utskottet inhämtat från bostadsdepartementet antas beräknade medel för bidrag resp. ramen för lån komma att tas i anspråk genom de av regeringen nu föreslagna ändringarna.” Det var detta Oskar Lindkvist var inne på. Med detta som utgångspunkt samt det faktum att motionsförslag om ytterligare förlängning inte föreligger tillstyrker utskottet propositionen. Att bostadsdepartementet några veckor efter det att man skrivit propositionen vidhåller, att den giltighetstid man föreslagit är rätt avvägd, är knappast förvånande. Motsatsen hade varit uppseendeväckande, även om vi beklagligtvis blivit vana vid en månadspolitik från bostadsdepartementets sida. Den ryckighet som blir följden av dessa tillfälliga och snävt utmätta förslag är olycklig och inger föga förtroende. Jag är inte övertygad om att den nu föreslagna giltighetstiden är rätt avvägd, och jag beklagar att bostadsministern inte tog tillfället i akt vid propositionens avlämnande den 17 september att föreslå en förlängning, så tilltagen att fastighetsägarna fick ordentlig tid för projektering och upphandling. Som framgår av utskottsbetänkandet undantogs Stockholms län från ombyggnadsbidrag när nu gällande regler föreslogs och behandlades av riksdagen i våras. Skälet härtill var att de arbetsmarknadsmässiga motiv som låg bakom förslaget icke gällde för Stockholms län. Vid den tidpunkten var detta en riktig bedömning. Genom att igångsättningen av nya bostäder sjunkit snabbt i Stockholmsregionen är emellertid situationen en annan i dag. Om proposition 1980/81:202 hade lagts fram i dag, ett halvt år senare, hade motiv saknats för att undanta Stockholms län. Detta faktum understryker det negativa med den här sortens kortsiktiga åtgärder. Att jag trots den kritik jag här redovisat ändå till nöds kan acceptera utskottets hemställan beror på att både låneoch bidragsstödet är av liten omfattning och att ett inkluderande av Stockholms län i systemet för ombyggnadsbidrag i detta sena skede skulle få mycket liten eller kanske ingen reell betydelse. Herr talman! Den fråga som diskuterats här i dag tillhör verkligen inte de stora. Min förhoppning är dock att den debatt som förts medför att regeringen slutar med att föra månadspolitik och samlar sig till ett större grepp för att lösa de stora problemen på bostadspolitikens område. Om så blir fallet kan ju den här propositionen ändå sägas ha medfört något steg framåt.

Herr talman! Med anledning av proposition 1980/81:199 om försvarets materielverks organisation väcktes en socialdemokratisk motion, vari vi framhöll att vi för vår del i stort sett kan godta den föreslagna organisationen - med endast ett par undantag. Vid behandlingen i försvarsutskottet reserverade vi oss för våra förslag. Reservation nr 1, som jag härmed får yrka bifall till, har rubriken Särskild enhet för undervattensvapen. Vi delar på denna punkt icke försvarsministerns i propositionen framförda åsikt. I stället anknyter vi till den uppfattning som materielanskaffningskommittén framfört i sitt organisationsförslag. Reservation nr 2, som berör personalramen för försvarets materielverk, yrkar jag också bifall till. Jag vill framhålla att arbetsutskottet för fredsorganisationsfrågor inom 1978 års försvarskommitté har uttalat sig för en mindre ram än den som anges i propositionen. Den försvarskommitté som vi har i dag arbetar med frågan om ytterligare personalminskningar i fredsorganisationen. Vi anser därför att det tidigast i samband med 1982 års försvarsbeslut finns tillräckligt underlag för att ta ställning i frågan. Därmed har jag kortfattat motiverat reservationerna 1 och 2 — och yrkandet om bifall till dessa.

Herr talman! Först ett par ord till Evert Hedberg. Han anslöt sig till materielanskaffningskommitténs yttrande om undervattensvapen. Det är ju faktiskt så att den kommittén missade det här avsnittet. Det gör att det knappast föreligger någon hänvisning från reservanternas sida till det betänkandet. Sedan måste det väl vara rätt otacksamt, herr talman, att yrka avslag på förslag om en effektivare organisation för undervattensvapen i dessa tider. Men det är vad socialdemokraterna gör — och Evert Hedberg har här nyss gjort sig till tolk för deras uppfattning. Jag tänker självfallet på den nyligen timade ubåtsaffären. Jag tycker, herr talman, att allt pekar i den riktningen att vi skall förstärka vår verksamhet när det gäller undervattensvapen. Det är också innebörden i föreliggande proposition. Visserligen har utredningen alltså inte tagit upp denna fråga. Men det är, som jag sade, en miss — som dåvarande försvarsministern Eric Krönmark dess bättre rättade till. Utskottsmajoriteten har också följt upp den korrigeringen. Det är nödvändigt med en särskild avdelning eller byrå. Man tar inte ställning till detta i vare sig propositionen eller betänkandet, men en enhet måste det bli för detta alldeles speciella vapen. Det handlar om en unik teknik, och det fordras ett alldeles speciellt kunnande, som inte bör slarvas 55 bort eller inordnas i en annan av de avdelningar som föreslås här i propositionen. Herr talman! Till detta betänkande har fogats ett särskilt yttrande av mig. Det handlar om datatekniken i försvaret, och enkannerligen vid FMV. Jag ansluter mig till propositionen i stort — den är alldeles utmärkt. Men jag har alltså en del synpunkter på datasystemens användande — och framför allt framtid — i försvaret. Samtidigt vill jag här yrka bifall till de olika punkterna i utskottets hemställan. Utskottets ordförande Per Petersson kommer emellertid att mera formellt tala för utskottet och de andra punkterna. Vad jag, herr talman, i mitt särskilda yttrande har velat peka på är att vi inom försvaret knappast vinner på stora och centrala system, när det nu är bevisat att man inte vinner någonting på sådana på den civila sidan. Man får i stället försöka att anpassa sig till de erfarenheter som har vunnits på dataområdet och här skapa ett för framtiden, och då avser jag närmast 1990-talet, effektivt system. Jag vill alltså att man skall dela upp dataverksamheten på de olika huvudavdelningarna. Därigenom skapar man också en enhetlighet, som gör att man får ut mesta möjliga för pengarna. Datatekniken förknippas i hög grad med ordet system. Men strukturen på den offentliga sektorns datarutiner kännetecknas dess värre av brist på enhetligt systemtänkande. Ibland har intresset för stora datacentraler tagit över. Ibland har den alternativa principen, där varje myndighet sköter sin egen databehandling, kommit att gälla. Här har man alltså, som jag pekat på, fått erfarenhetsmässiga kunskaper, som visserligen kostat en hel del i onödan men som vi nu bör ta vara på. Det var dessa erfarenheter som ledde fram till 1979 års datapolitiska principbeslut, som bl.a. innebär att datatekniken skall uppfattas som ett hjälpmedel och att ansvaret för att detta hjälpmedel utnyttjas riktigt i första hand ligger på varje enskild myndighet. Riksdagen har alltså avvisat principen att datorkörningarna skall koncentreras till fristående, centrala myndigheter som endast har till uppgift att köra andra myndigheters rutiner på stora datorer. Dessa myndigheter är i första hand DAFA på den civila sidan och försvarets datacentral inom försvarsdepartementets område. | Jag vill inte vara med om någon dogmatisk tolkning av 1979 års datapolitiska beslut. Vi skall inte rasera en mängd fungerande rutiner endast med hänvisning till detta beslut. Det kommer att finnas fall där en fortsatt avvikande struktur är lämplig. Herr talman! Eftersom de mig tillmätta sex minuterna nu är slut, ber jag att i övrigt få hänvisa till mitt särskilda yttrande. Något särskilt yrkande har jag inte, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Göthe Knutson gjorde gällande att materielanskaffningskommittén har gjort en miss som inte har berört det som vi tar upp i reservation 1. Det är emellertid inte på det sättet, och jag läser nu direkt ur Nr 25 den text i utskottsbetänkandet som även har Göthe Knutson som underteck 12 november 1981 ”Materielanskaffningskommittén redogör inte närmare för sin uppfatt ning om hur frågor rörande undervattensvapen bör inpassas i FMV:s organisation. Av kommitténs organisationsförslag kan dock utläsas att den har räknat med att dessa ärenden skall handläggas inom huvudavdelningens för marinmateriel fartygsenhet. Motion 2208” — det är socialdemokraternas motion — ” anknyter till kommitténs uppfattning som man anser bör följas.” Organisationskommitténs förslag finns alltså med i utskottets yttrande, även om man i hemställan har en annan uppfattning. Men i reservationen 1 stödjer vi oss på den text som funnits i materielanskaffningskommitténs organisationsförslag.
Herr talman! Det behöver självfallet inte vara så illa, att en stor statlig utredning alldeles glömmer bort en så viktig del av denna verksamhet som undervattensvapnen, dvs. minor, torpeder och även ubåtsvapen. Men det är en miss att man inte har föreslagit just de åtgärder som nu föreslås.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att vi anser att det alltid finns anledning att inte göra administrationen mer invecklad än nödvändigt. Och vi tror att det förslag som vi har framfört är det bästa.
Herr talman! Det kan naturligtvis vara en gagnelig målsättning att inte göra det invecklat — och det avser självfallet inte regeringen med propositionen. Åtminstone avsåg inte Eric Krönmark det när han skrev denna proposition. Det avser inte heller utskottsmajoriteten.

Vi har alltså, herr talman, i enlighet med försvarsministerns proposition föreslagit en särskild enhet, t.ex. en avdelning eller en byrå, för undervattensvapen inom FMV för att åstadkomma högsta möjliga effektivitet. Detta skall självfallet inte, Evert Hedberg, innebära att man krånglar till det. Det skall tvärtom bli en effektivisering.

Herr talman! Vi behandlar nu försvarsutskottets betänkande nr 5, och där har utskottet tagit ställning till en proposition om försvarets materielverks organisation m.m. och till några motioner som har väckts med anledning av 57 propositionen. Propositionen är utformad av den senaste trepartiregeringen. Utskottet tillstyrker att materielverket skall bestå av sex huvudavdelningar och liksom nu vara uppbyggt kring tre försvarsgrensinriktade huvudavdelningar. Om detta och mycket annat är vi helt eniga i utskottsbetänkandet. Det framhöll också Evert Hedberg. Det är två frågor som vi inte har kunnat enas om. Den ena frågan gäller anskaffning av undervattensvapen. Göthe Knutson har berört detta, och jag vill endast tillägga att uppgifterna rörande undervattensvapen verkligen är särpräglade och behöver hållas samman inom organisationen. Hur det skall ske, bör man få avgöra inom ramen för det återstående arbetet med detaljorganisationen för materielverket. Den andra frågan som utskottet inte har kunnat enas om gäller personalramen för försvarets materielverk. Verket har i dagsläget ungefär 3 700 anställda. Riksdagen har tidigare beslutat om en minskning av verkets personal med 700 anställda, vilket är en riktpunkt för personalminskningen fram till mitten av 1980-talet. Regeringens förslag i propositionen är att materielverket i sin planering bör utgå från materielanskaffningskommitténs förslag, att verket år 1990 bör vara nere i 2 650 anställda. Då har hänsyn inte tagits till de personalförändringar som kan komma att ske inom vissa delar av verket, och det har man inte tagit ställning till i propositionen. Reservanterna säger att personalminskningarna inom försvarets materielverk bör inriktas mot en mindre personalram än den som anges i propositionen. Samtidigt menar de att det inte finns underlag nu för att ta ställning till ett klart angivet riktmärke för personalminskningarna vid materielverket. Frågan om personalminskningar är, som har framhållits tidigare under debatten, också under behandling i 1978 års försvarskommitté, som avser att avlämna sitt betänkande innevarande månad. Utskottets majoritet anser att det finns övervägande skäl för riksdagen att nu, som riktmärke för personalminskningen, besluta om personalram för försvarets materielverk i den utsträckning som propositionen innehåller sådana förslag. Självfallet är riksdagen oförhindrad att fatta ett nytt och annat beslut senare, om det skulle visa sig motiverat.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
Herr talman! Jag vill gärna tillägga att det enligt vår uppfattning inte finns någon anledning att bryta ut just den här frågan. Vi framhåller i vår reservation att försvarskommittén arbetar med frågan, och vi anser att den bästa tidpunkten för att ta ställning är isamband med 1982 års försvarsbeslut. Nr 25 Det finns ingen orsak att bryta loss just denna fråga. Torsdagen den
Herr talman! Vi anser att det är värdefullt att man redan nu har ett Arbetsskadeförriktmärke som anger en bestämd minskning. Om man inte skulle ha en sådan riktpunkt nu, skulle det vara svårare att få verket att inse vilka minskningsförslag som är på gång. Jag har orsak att tro att man i försvarskommitténs betänkande icke kommer att utgå från en större personalram än den som nu finns i propositionen och majoritetsbetänkandet. Jag tror att det blir tvärtom.
Herr talman! Den här argumentationen kunde i och för sig användas i vilket sammanhang som helst. Jag är inte alls' övertygad om att den argumentationen är riktig, utan jag tror att den reservation vi har är synnerligen befogad.
Herr talman! Jag har orsak att tro att den här reservationen i nuläget inte har någon som helst betydelse.

Herr talman! I detta betänkande från socialförsäkringsutskottet signaleras planer på ytterligare försämringar i det sociala trygghetssystemet. Utskottets borgerliga majoritet kräver en översyn av arbetsskadeförsäkringens materiella regler. Det man avser är att utreda en förlängning av samordningstiden från 90 dagar till 365 dagar, sammansmältning av sjukförsäkringen och 59 arbetsskadeförsäkringen och slutligen att arbetsskadeförsäkringen blir en angelägenhet för enskilda avtal på arbetsmarknaden. Utredningskravet syftar alltså till att helt slopa den nuvarande arbetsskadeförsäkringen och de särskilda förmåner som finns i denna. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet protesterar mot de fortsatta angrepp som sker på den sociala trygghetspolitiken. Den borgerliga politiken innebär att de som drabbas av sjukdom eller skador i arbetet skall betala regeringens felgrepp på det ekonomiska området. Det som nu sker än en djupt orättfärdig politik. Arbetsskadeförsäkringen är vår första socialförsäkring som lämnade mera betydande förmåner. Försäkringen grundar sig på humanitära och sociala skäl och syftar till att garantera ekonomisk grundtrygghet vid sjukdom och skadefall i arbetet. Bakom denna uppfattning ligger den bedömningen att alla anställda har större risk att bli skadade än icke förvärvsarbetande. Viktiga principer för denna försäkringsform är sedan gammalt att den skall vara obligatorisk och finansieras av arbetsgivarna. Det har ansetts som en rättvisefråga att skador till följd av anställning skall kompenseras fullt ut. Arbetaren utsätts för skaderisker vid allt produktivt arbete utan att han själv i någon större utsträckning kan påverka sin risksituation. Detta ifrågasätts nu av den borgerliga majoriteten. Bakom inställningen finner jag en bristande förståelse för dem som arbetar i utsatta yrken. Det kan gälla alla dem som arbetar i gruvan, på byggställningen, i den tunga industrin eller i den kemiska produktionen. Hitintills har det rått stor enighet om att dessa skall kompenseras för skador i arbetet. Från socialdemokratiskt håll motsätter vi oss mycket bestämt försämringar av arbetsskadeförsäkringens innehåll. De borgerliga partierna överger i och med detta betänkande viktiga värderingar för den sociala trygghetspolitiken. Den borgerliga ståndpunkten är också överraskande mot bakgrund av att socialpolitiska samordningsutredningen i sitt betänkande år 1979 slog fast att arbetsskadeförsäkringen borde kvarstå som en särskild gren i den föreslagna stödformen inkomstförsäkring. Utredningen konstaterade också att arbetsskadeförsäkringen i sin nuvarande utformning har genomförts i bred politisk enighet för endast ett par år sedan och att ersättningsnivån ger uttryck för principen om full ersättning för skador i arbetet. Problemet i dag då det gäller arbetsskadeförsäkringen är den stora ärendebalansen i försäkringsrätterna. Man får vänta upp till tre år för att få sina besvär avgjorda, och det är ur rättssynpunkt otillfredsställande. Regeringspartierna bör intressera sig för att lösa detta svåra problem. Man bör se till att försäkringsrätterna får erforderliga resurser för att kunna klara av inkommande besvärsärenden. Slutligen: Jag är överraskad över borgerlighetens ändrade inställning till hur arbetsskador skall kompenseras. Tiderna förändras. I högervindens spår framträder den sanna borgerliga ideologin. Det borgerliga förslag som nu behandlas drabbar alla dem som arbetar i tunga och besvärliga yrken och som jämt utsätts för skaderisker i arbetet. Från socialdemokratiskt håll avstyrker vi det borgerliga förslaget. Och Nr 25 med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska Torsdagen den reservationen vid socialförsäkringsutskottets betänkande om arbetsskade 12 november 1981 försäkring.

Herr talman! Jag vill kommentera vad som sägs i min motion 1624. De säkringen argument som har framförts för att ingenting skall göras just nu är alltså dels att den nuvarande lagen är förhållandevis ny — den trädde i kraft 1977 —, dels att man i full enighet har fattat de beslut som ligger till grund för bestämmelserna om hur arbetsskada skall kompenseras. Argumenten för att någonting görs åt det hela är enligt min mening följande: För det första har det visat sig att det är mycket svårt att bedöma om en skada skall anses ha uppkommit i arbetet eller om den har andra orsaker. När det gäller olycksfall är det inte några större svårigheter, däremot när det gäller yrkessjukdomar. Det här med onda ryggar, tennisarm samt värk i axlar och halsrygg är exempel på sådana skador som är väldigt svåra att bedöma, t.o.m. för läkare. Statistiken från pensionsdelegationernas handläggning av arbetsskadeärenden ger också uttryck för att en väldigt stor osäkerhet råder. För det andra är det risk för att alltför många beslut blir godtyckliga — vad det beror på har jag förklarat här tidigare. Det är alltså mycket svårt att i den praktiska handläggningen se till att det blir en någorlunda god rättssäkerhet för den enskilde. För det tredje är det på grund härav väldigt svårt att förklara för enskilda försäkringstagare varför man har avstyrkt eller tillstyrkt att en viss skada bedöms som arbetsskada. Det kan naturligtvis vara svårt att övertyga en person om att vederbörande under alla omständigheter skulle ha fått ont i ryggen, alldeles oavsett vad han eller hon har haft för jobb. Alla blir vi ju äldre och möjligen litet skröpligare. För det fjärde blir handläggningen på kassorna väldigt svår att genomföra. Det är inte bra, och det är inte rätt mot tjänstemännen att vi har ett regelsystem som upplevs som svårt att tillämpa på ett tillfredsställande sätt. Det är också bakgrunden till att vi har en så stor ärendebalans på alla nivåer. Alla dessa avigsidor har den socialpolitiska samordningsutredningen pekat på, men man vill inte göra någonting nu med hänvisning just till att lagen är så ny. Man har anfört att det skulle vara bättre om försäkringsdomstolarna fick större resurser. Jag är alldeles övertygad om att det också behövs, men min bestämda uppfattning är att det inte är tillräckligt med den åtgärden. — Om det börjar regna in genom taket, så kan man självfallet först sätta fram en hink. Om det inte hjälper kan man sätta fram en balja. Men det allra bästa är förmodligen att laga taket eller att lägga på ett nytt. För att använda det språkbruk som förekommer i samband med försäkringar skulle jag nog vilja säga att betydligt starkare skäl talar för än mot en utredning av den här frågan. Jag yrkar bifall till utskottets

Herr talman!

Motionen har fått ett i huvudsak positivt bemötande. Man menar att försäkringskassan i Göteborg är särskilt väl skickad att handlägga dessa ärenden på grund av lång erfarenhet, goda språkkunskaper m.m. Flera remissinstanser har dock pekat på de kompetenskonflikter som kan uppstå mellan Göteborgskassan och den kassa där den försäkrade är inskriven, om ärendet inrymmer exempelvis livränta från arbetsskadeförsäkringen och pensionsförmån enligt lagen om allmän försäkring. Utskottet har ställt sig positiv till motionen men har konstaterat att handläggningen av arbetsskadeärenden för sjömän fr.o.m. den 1 juli 1973 har skett enligt en ordning som saknar stöd i lag. Inom utskottet har man inte ansett sig vara beredd att tillstyrka en omedelbar lagändring. Ett enigt utskott anser dock att handläggningen av arbetsskadeärenden för sjömän bör bli föremål för utredning — vilket förordas bl.a. av riksförsäkringsverket. Utredningen kan ske på det sätt som regeringen finner lämpligt. Lagen om arbetsskadeförsäkring trädde i kraft den 1 juli 1977 och ersatte den tidigare lagen om yrkesskadeförsäkring. Under de drygt fyra år som gått har lagen visat sig vara synnerligen svåradministrerad och arbetskrävande, framför allt vid de länskassor som efter den nya lagens tillkomst handlägger arbetsskadeärendena. Motionärerna har bl.a. pekat på att reglerna är ytterst komplicerade och att dagens system inte tillgodoser kraven på rättssäkerhet och rättvisa. Detta problem understryks av att ärendena handläggs vid 26 olika länskassor, och det har visat sig svårt att nå en enhetlig bedömning, bl.a. på grund av Nr 25 avsaknad av tillräcklig praxis. Antalet arbetsskadeärenden är mycket stort. I april 1981 var antalet ärenden vid våra försäkringskassor ca 16 000, och ärendebalanserna har hittills ökat eller legat på en otillfredsställande hög nivå hos de handläggande myndigheterna. Tillgänglig statistik visar att antalet icke avgjorda arbetsskadeärenden vid försäkringskassorna uppgick till ca 15 700 den 30 juni 1979. Andra kvartalet 1980 var antalet oavgjorda arbetsskadeärenden hos kassorna ca 20 000. Detsamma var förhållandet under andra kvartalet 1981. Jag vill understryka att försäkringskassorna har utfört ett ambitiöst arbete, liksom riksförsäkringsverket, bl.a. i vad gäller utbildningsverksamhet. Börje Nilsson var inne på försäkringsrätternas handläggningstider. De är f. n. två och ett halvt till tre år i genomsnitt, och man har konstaterat att arbetsskademålen ökar mer än andra grupper av mål. Ärendebalansen vid försäkringsrätterna är djupt oroande. Den totala målbalansen var vid 1979 års utgång 16 600. I slutet av 1980 var den 23 665 och den 31 maj 1981 26 062 ärenden. Utskottet har tidigare vid flera tillfällen diskuterat motioner rörande en översyn av arbetsskadelagstiftningen och en eventuell förstärkning av försäkringsrätterna på grund av de djupt otillfredsställande ärendebalanserna vid dessa. Utskottet har gjort detta på grund av ett flertal motioner i ämnet. Ärendebalanserna vid försäkringsrätterna har bidragit till att praxis tillledning för tolkning av arbetsskadebegreppet i hög grad uteblivit, trots att dessa ärenden är prioriterade vid försäkringsrätterna. Försäkringsdomstolskommittén, som haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att minska väntetiderna vid besvär i socialförsäkringsärenden, har nyligen lagt fram åtgärdsförslag för att förbättra arbetsläget i försäkringsrätterna. En proposition i detta ärende torde vara att vänta inom kort. Redan nu torde man kunna förutspå att några väsentliga personalökningar inte kan ske med tanke på det ekonomiska läget. Inte minst härför finns det enligt utskottsmajoritetens uppfattning starka skäl att ta fasta på de förslag om en översyn av arbetsskadeförsäkringen som framkommit i motionerna. Skälet härför understryks av den aktuella samordningen av socialförsäkringssystemets olika delar som är aktuell enligt regeringsförklaringen av den 6 oktober 1981. Det bör noteras att socialpolitiska samordningsutredningen ifrågasatte om arbetsskadeförsäkringen i dess nuvarande utformning borde ingå i den föreslagna inkomstförsäkringen. Man ansåg att försäkringen var en avvikelse från principen att stöd skall utges efter enhetliga grunder utan hänsyn till arten av behovet. Utredningen ville dock inte föreslå någon ändring med hänvisning till att lagen om arbetsskadeförsäkring relativt nyligen hade genomförts. Riksrevisionsverket har i sitt yttrande över socialpolitiska samordningsutredningens betänkande föreslagit att arbetsskadeförsäkringen helt bör samordnas i en allmän socialförsäkring. 63 Utskottet vill med bifall till motion 1980/81:1624 ge regeringen till känna att en utredning bör komma till stånd, som skall söka klargöra om arbetsskadeförsäkringen kan ytterligare samordnas eller sammansmältas med sjukförsäkringen. Eftersom utskottet förordar en utredning kan utskottet inte tillstyrka en ändring av bestämmelserna om samordningstiden redan från den 1 januari 1982. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkterna 1 och 2. Avslutningsvis några kommentarer till Börje Nilssons anförande. Börje Nilsson säger med djup inlevelse att arbetsskadeförsäkringen var vår första sociala försäkring. Detta må vara sant och riktigt, men jag tycker inte att historieskrivning hjälper oss särskilt mycket i dag. När vi har en mycket bekymmersam ekonomi i landet f. n. är det ytterligare en princip som är oerhört viktig, nämligen att vi satsar våra resurser där de bäst behövs. Jag tänker här på andra utsatta grupper, som i dag får stå tillbaka, vänta längre med sina ärenden i försäkringsrätter och försäkringsöverdomstolen på grund av att arbetsskadeärendena är prioriterade. Det är också en viktig princip — att hjälpen i första hand ges där den verkligen bäst behövs. Arbetsskadeförsäkringen ersätter dock endast med 10 96 mer än sjukpenningen ger dem som är berättigade därtill.

Vi har dock arbetat med denna försäkring i fyra år nu. Vi har lång erfarenhet av hur den fungerar, och jag kan säga beträffande denna försäkring: Därom kan jag ge besked, ty jag var med. Jag har själv arbetat med den här försäkringen och jag kan försäkra Börje Nilsson att någonting jobbigare och krångligare får man leta efter. Jag är därför förvånad över att socialdemokraterna inte vill gå med på en utredning. Jag vill också rätta Börje Nilsson något, eftersom han sade att utskottsmajoriteten har tillstyrkt bifall till samtliga motioner. Så är det inte. Vi har tillstyrkt bifall till motionen av Kerstin Sandborg, men vi förväntar oss att övriga motioner blir behandlade i anledning av den motionen. Detta har ingenting med högervindar att göra, Börje Nilsson. Jag skulle vilja fråga om inte Börje Nilsson och andra socialdemokrater har så mycket kontakt med försäkringskassans folk att de har fått klart för sig hur arbetskrävande den här försäkringen egentligen är och hur snett den många gånger slår. Det är synd att man inte har kunnat gå med på en utredning, och jag tycker att vi skall spara de stora orden om social nedrustning och annat till dess vi åtminstone har sett ett utredningsförslag.

Herr talman! Gullan Lindblad och utskottsmajoriteten anför bl.a. administrativa skäl för en förändring av försäkringens regler. Man skall alltså i fortsättningen bestämma socialförsäkringarnas villkor och innehåll efter hur administrationen fungerar! Det är ett märkligt förfaringssätt som i så fall skall gälla! I stället måste vi naturligtvis skapa reformer för de enskilda människorna, sätta människan i centrum. I första hand måste man garantera en viss trygghet för de enskilda människorna i olika situationer. Därefter, när vi har bestämt vilken försäkring vi skall ha, får vi bygga upp en administration som fungerar, ge försäkringsrätter och försäkringskassor tillräckliga resurser och anvisning om hur man skall handlägga ärenden som rör försäkringen. Man kan inte komma ifrån att förslaget innebär ett hårt slag mot alla som är verksamma i arbetslivet. Ytterst syftar det till att helt slopa arbetsskadeförsäkringen. I översynen skall man överväga en förlängning av samordningstiden från 90 dagar till 365 dagar, en sammansmältning av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen och slutligen att göra arbetsskadeförsäkringen till en angelägenhet för enskilda avtal på arbetsmarknaden. Det innebär ingenting annat än ett totalt slopande av arbetsskadeförsäkringen. Vad jag kan finna drabbar detta alla dem som skadas i arbetslivet och får ersättning via försäkringen. Tydligen menar man att de som har verkligt tunga och för hälsan riskabla jobb — t.ex. inom gruvindustrin, inom metallindustrin eller inom den kemiska industrin — inte längre skall ersättas som tidigare när skada inträffar. Det är en ny syn som anläggs på denna försäkringsform. Jag är övertygad om att man även inom arbetslivet kommer att bli överraskad över hur borgerligheten ser på arbetsskadorna. Ett annat skäl är den ekonomiska situationen i landet. Den framtvingar detta, säger Gullan Lindblad. De som drabbas av sjukdom och skador i arbetslivet skall tydligen betala regeringens felgrepp på det ekonomiska området — det är vad det är fråga om.

Herr talman! Ingen lag — den må vara hur bra som helst, Börje Nilsson — är väl oanpassbar när det visar sig att den blir alltför besvärlig och svåradministrerad! Jag skulle om arbetsskadeförsäkringen ville använda det gamla ordspråket: Mycket väsen för litet ull, sa bonden när han klippte grisen. Detta säger jag efter att ha jobbat med försäkringen i ungefär fyra år. Man måste använda erfarenheterna av hur en lag fungerar — det är så vi har sett det i utskottet — och dra slutsatser av dem. Därför är det väl skäl att vi efter så lång tid skaffar oss den allsidiga belysning som vi väntar oss att utredningen skall ge. Det är fråga om att slopa hela arbetsskadeförsäkringen, säger Börje Nilsson. Vi har ännu inte gjort utredningen. Vi får se vad den kommer fram till. Det finns många alternativa förslag. Man kan naturligtvis som en lösning tänka sig en förlängd samordningstid och att man i stället inriktar sig på att ge livränta, där hjälpen kanske behövs bättre än just under sjukskrivningsti 65 den. Vi kommer väl här i kammaren aldrig ifrån de ekonomiska realiteterna, oavsett vilken regering som sitter vid makten. Jag är litet förvånad över att socialdemokraterna, som ändå vill vara ekonomiskt ansvarsfulla, inte har beaktat hur oerhört krävande den här försäkringen är. Ett snabbt överslag ger vid handen att 300-400 tjänstemän vid våra länskassor handlägger ärenden som rör försäkringen. Vi har vid alla kassor ett flertal pensionsdelegationer.

Jag tror inte att vare sig Börje Nilsson eller hans socialdemokratiska kamrater är beredda att anslå medel till det.
Herr talman! Gullan Lindblad åberopar svårigheter vid bedömningen av arbetsskadeförsäkringen. Jag är medveten om att det är svårt att hantera en ny försäkring. Men det skall inte leda till att man helt slopar försäkringen — det är ju det man syftar till i motionerna. I stället måste man ge anvisningar om hur försäkringen skall tillämpas, ge tillräckliga resurser till försäkringskassorna och försäkringsrätterna. Det är den vägen man måste gå. Här vill man alltså rätta försäkringens innehåll efter hur administrationen fungerar. Det är ett helt nytt synsätt som är skrämmande. Det viktiga är att man utformar en försäkring som skall gälla för de enskilda människorna, och sedan får man ge tillräckliga resurser. Gullan Lindblad kan inte förneka att ytterst syftar ni till att helt slopa försäkringen. Det kommer att mötas med stor överraskning i arbetslivet, det är jag övertygad om.
Herr talman! Börje Nilsson framhärdar i påståendet att vårt yttersta syfte är att slopa försäkringen. Jag säger återigen: Låt oss vänta och se vad utredningen ger för resultat! Kanske finns det ett flertal framkomliga vägar för att underlätta bedömningen och den administration som Börje Nilsson litet föraktfullt talar om. Det är svårt att hantera alla nya lagar, säger Börje Nilsson. Jag har faktiskt hanterat ett flertal, och jag försäkrar att ingen annan socialförsäkringslag har varit så svårhanterad och givit så godtyckliga resultat som arbetsskadeförsäkringen. Jag vågar påstå det efter lång erfarenhet. Därför tycker jag det är syndatt vi inte kan komma överens om att det är värdefullt att vi efter fyra års praktik gör en allsidig och förutsättningslös utredning av de framkomliga vägarna för att klara försäkringen. Efter vad Börje Nilsson har sagt här vill jag fråga honom: Är Börje Nilsson och socialdemokraterna beredda att öka försäkringsrätternas avdelningar och inrätta exempelvis ett 40-tal nya tjänster? Det är vad som behövs för att över huvud taget göra det möjligt att klara de ärendebalanser som jag har redogjort för. Det skulle vara intressant för kammaren att få det klargjort. Nr 25 Har vi råd till detta, Börje Nilsson? Torsdagen den
Herr talman! Lagen om arbetsskadeförsäkring tillsammans med trygghetsförsäkring vid arbetsskada ger hundraprocentig ersättning för den nedsättning i förmågan att tjäna pengar som blivit följden av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Till detta kommer eventuell ersättning för sveda och värk. Med tanke på att det inte är mer än 50 år sedan man med svårighet kunde få stendammlunga godkänd som yrkessjukdom, kan den här utvecklingen ge anledning till stor tillfredsställelse. Det finns dock anledning att fundera över om reformen fått avsedd effekt, skapat tillfredsställande social rättvisa och lett till att samhällets vårdresurser utnyttjas på bästa sätt. Med nu gällande ersättningssystem får t.ex. två personer som halkar och ådrar sig armbrott av samma typ faktiskt olika ersättning — om den ene som arbetslös är på väg till posten och den andre till sin första dag på en arbetsplats. Skillnaden i ersättning förstärks av att person med ett anställningsförhållande automatiskt får ersättning också från den avtalsenliga försäkringen. Denna skillnad är sålunda inte betingad av skadans art. I en dom i försäkringsöverdomstolen nyligen har fastslagits att en liten avvikelse från vägen till och från jobbet medför förlust av rätten till ersättning enligt lagen om arbetsskada. Det finns anledning att reagera — och många gör det — mot den orättvisa som lagstiftning och avtal på detta sätt medför. Olikheten i ekonomisk kompensation vid bestående handikapp kan bli betydande, beroende på om skadan uppkommit före inträdet i arbetslivet, i hemarbete eller under arbetstid. Arbetsskadeförsäkringslagen har medfört att antalet sjukdomstillstånd som kan bedömas som arbetsbetingade blivit betydligt större än tidigare. Ersättning kan också erhållas med hänvisning till försämring av degenerativa eller reumatiska sjukdomar. Detta har skapat stora svårigheter vid de bedömningar som läkare och försäkringskassor måste göra. Det kan också leda till orättvisor. Det har t.ex. framhållits från läkarhåll att det är omöjligt att, trots specialistundersökningar, avgöra om t.ex. ryggeller nackbesvär skall betraktas som arbetsskador. Eftersom bedömningsgrunderna ofta är oklara, kan det leda till olika bedömning av likartade fall hos olika lokala försäkringskassor. Svårigheterna, framför allt när det gäller degenerativa sjukdomstillstånd, är betydande. Skillnaden mellan ekonomisk ersättning enligt allmänna sjukförsäkringen gentemot arbetsskadeförsäkringens är som regel relativt obetydlig, men de ekonomiska konsekvenserna av om ett olycksfall eller en sjukdom bedöms 6 som arbetsskada enligt arbetsskadeförsäkringen kan i praktiken bli stora, då arbetsskador också ersätts genom trygghetsförsäkringen. Ersättningen för sveda, värk etc. därifrån är skattefri. Om alltså armbrottet sker på väg till arbetet och inte på väg till postkontoret, kan det betyda extra ersättning med flera tusen kronor. Det är förståeligt, om personer med ett anställningsförhållande försöker få sina olycksfall och sjukdomar bedömda som arbetsskador. Inte minst när det gäller ryggoch nackbesvär innebär detta ofta omfattande utredningar av både medicinsk och försäkringsteknisk art. Förutom sjukdomar och skador som kan härledas till arbetssituationen finns en rad skador som i ökad omfattning bedöms som arbetsskador, nämligen de miljöbetingade och psykosociala skadorna. Handläggningen av arbetsskadeärenden kräver betydande resurser. Enligt riksförsäkringsverket torde ca 35 76 av assistenternas och biträdande assistenternas tid gå åt till arbetsskadehandläggning, vilket motsvarar 157 heltidstjänster av sammanlagt 450. Till detta kommer ett betydande antal tjänstemän på olika nivåer. Därtill kommer också kostnader för sjukvården, då läkarna skall avge speciella arbetsskadeutlåtanden, och att handläggningen till viss del sker parallellt, såväl i försäkringskassan som i trygghetsförsäkringar. Kritiska synpunkter på arbetsskadeförsäkringslagen framfördes redan då propositionen remissbehandlades. Riksrevisionsverket framhöll t.ex. att det på sikt borde vara lämpligt att bedömningen av sjukdomar och skador gjordes enhetlig och oberoende av orsak. Statens handikappråd ansåg att frågan om en total integrering av försäkringarna borde prövas på nytt, främst därför att skadeorsaken inte bör vara utslagsgivande för socialförsäkringsförmånerna. Många som arbetar med rehabiliteringsfrågor har observerat att en hundraprocentig kompensation ibland tycks minska den försäkrades motivation att återgå till arbetet efter genomgången skada eller sjukdom. I motion 1980/81:350 har hemställts att riksdagen hos regeringen begär en utredning av huruvida arbetsskadeförsäkringen kan utgå ur den allmänna försäkringen för att helt bli en angelägenhet för avtal mellan arbetsmarknadens parter och för enskilda avtal. Herr talman! All lagstiftning bör vara förankrad i det allmänna rättsmedvetandet. En lag som är så ohanterlig och får så orättvisa sociala konsekvenser som arbetsskadelagen tycks medföra utsätts för allmänhetens kritik. Jag är därför mycket tillfredsställd med utskottets positiva syn på att en översyn av arbetsskadeförsäkringens materiella innehåll bör ske och att en utredning om möjligheterna att sammansmälta arbetsskadeförsäkringen med sjukförsäkringen bör göras. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vad som fick mig att begära ordet var Börje Nilssons inlägg. Han sade bl.a. att utskottsmajoriteten vill nedrusta. Vi har hört Börje Nilsson många gånger här i kammaren, och han är som en grammofonskiva som har hakat upp sig. Han talar om social nedrustning och social nedrustning. Det är inte på det sättet, Börje Nilsson, att oriktiga uppgifter blir riktigare därför att de upprepas. " Börje Nilsson säger att det är av humanitära skäl som man från socialdemokratiskt håll inte vill ha en utredning om arbetsskadeförsäkringen. Vidare talade han om att det är viktigt med grundtrygghet och att det är vissa yrkesgrupper som omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Nu vet Börje Nilsson lika väl som jag att grundtryggheten finns även i arbetsskadeförsäkringsärendena, eftersom 90 96 ersätts precis på samma sätt som enligt sjukförsäkringen. Det är de återstående 10 procenten som är så besvärliga att klara. Vad som är bekymmersamt och som gör att jag kunnat gå med på att en översyn av arbetsskadeförsäkringen görs är att det är mycket krångligt att handlägga arbetsskadeärenden. Det vet också Börje Nilsson. Börje Nilsson säger vidare att vi skall ge försäkringsrätter och försäkringskassor ökade resurser. Det har vi även gjort. Vi har dock, trots att vi givit försäkringskassorna ökade resurser, obalanser som är besvärande för oss alla. Jag instämmer i att så är förhållandet. Men som har framhållits tidigare här i kammaren tar arbetsskadeförsäkringen faktiskt så mycket av resurser på utredningssidan hos försäkringskassorna att de har svårt att klara vissa andra arbetsuppgifter. Möjligen skulle vi kunna bygga ut administrationen ytterligare — om vi inte vore tvingade att tillämpa ett ekonomiskt tänkande — så att den blir lika stor som eller större än vad som krävs för handläggningen av de 10 20 av ärendena som vi nu diskuterar. Börje Nilsson säger vidare att utskottsmajoriteten helt vill slopa arbetsskadeförsäkringen. Var står det eller varifrån kommer den uppgiften? Det skulle vara intressant att veta. Avslutningsvis säger han att det blir de som genom arbetsskador drabbas av handikapp som skall betala regeringens felgrepp på det ekonomiska området. Börje Nilsson! Om vi skulle summera de reservationer som socialdemokraterna har avgivit i vissa ekonomiska ärenden som behandlats av kammaren, skulle vi komma fram till ett större underskott än det som vi har i dag. Det bör Börje Nilsson betänka.

Herr talman! En förändring av arbetsskadeförsäkringens materiella villkor och ytterst ett slopande av hela arbetsskadeförsäkringen, som man nu syftar till, drabbar enskilda människor mycket hårt. Arne Andersson i Gustafs kan inte komma ifrån att vad man yrkar på är att arbetsskadeförsäkringen helt skall avskaffas. I motion 350 av Görel Bohlin heter det att arbetsskadeförsäkringen skall utgå ur den allmänna försäkringen och att arbetsskador helt skall bli en angelägenhet för enskilda avtal på arbetsmarknaden. Det är samma sak med förslaget om sammansmältning av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen: det innebär ett borttagande av försäkringen som sådan. Jag förstår att man är irriterad på den borgerliga sidan, men detta är de faktiska förhållandena. sjukoch yrkesskadeförsäkringarna heter det: ”Denna översyn måste beakta att en del försäkrade skulle få lägre ersättning än i dag.” Innebörden är alltså att de särskilda förmåner och villkor som arbetsskadeförsäkringen innehåller skall avskaffas när denna försäkring skall sammansmältas med sjukförsäkringen. Det är ett faktum. Arne Andersson verkar irriterad över att vi stämplar förslaget som social nedrustning, men det är ändock detta som förekommer i Sverige i dag. Det gäller inte bara på det nu aktuella området, utan vi får bevittna det på många olika sätt. Det gäller bl.a. beträffande pensioner. Nästa år blir det på sjukpenningsidan. Nu är det som bekant arbetsskadeförsäkringens tur. Det är alltså fråga om en social nedrustning, och dét är häpnadsväckande att mittenpartierna ställer upp bakom denna.

Herr talman! Det är bra att Börje Nilsson nyanserar sig litet. Nu talar han om förändringarna av arbetsskadeförsäkringen — förut talade han om dess slopande. Börje Nilsson talar vidare, som han har gjort så många gånger förut, om den sociala nedrustningen. Vi har hört detta tal många gånger ända sedan 1976. Då sade man att pensionerna skulle avskaffas, om vi fick en borgerlig regering här landet. Utfallet kan alla som är läskunniga kontrollera. Vi vet att det inte har blivit så. : Jagtycker att Börje Nilsson också borde inse att man, i ett ekonomiskt läge där det är svårt att bygga vidare på förmånssidan, måste stanna upp och fundera något. Uttalandet i Börje Nilssons sista inlägg handlar om saker som inte är beslutade än och som vi får återkomma till. Låt mig än en gång säga att vi aldrig ställt oss bakom ett slopande av arbetsskadeförsäkringen. Vi har ställt oss bakom en utredning. Var nivån skall ligga vet vi inte förrän utredningen är klar.

Herr talman! I motion nr 1980/81:1244 har jag och mina medmotionärer begärt ett ökat samhällsstöd till seriöst arbetande hälsohem. Andrå motionärer har begärt liknande stöd i motion nr 1084. Om nu samhället saknar pengar till detta, så vill jag erinra om att värdefullt stöd t. v. kan ges även utan att det skall behöva belasta samhällsekonomin i någon högre grad. Sådant stöd kan iman bl.a. ge genom att sprida positivt inriktad information till läkarpersonal och sjukvårdsansvariga i landets olika delar. De sjukvårdande myndigheterna kan också på andra informativa sätt verka för ökad förståelse och för främjande av hälsohemmens berättigade existens inom svensk sjukoch friskvård. För den som följer verksamheten inom det som jag brukar benämna ”den fria vårdsektorn” framstår det allt tydligare att hälsohemmen och kostterapin verkligen är ett omistligt komplement till den konventionella sjukoch friskvården i vårt land. Det skulle kunna ges otaliga exempel på verkligt goda resultat genom behandling med fasta och utrensning samt kostomläggning och biologisk-medicinsk behandling i övrigt. Glädjande nog har allt fler av våra sjukvårdshuvudmän och politiker börjat få förståelse för detta. Flera av landstingen har ju planerat att ställd sig som huvudmän för hälsohemsverksamhet. Man får därvid hoppas att verksamheten inte blir så starkt institutionspräglad att det känslomässiga och personliga inslaget i vårdverksamheten äventyras. En del av den kritik som kan riktas mot en alltför industrialiserad och rationell sjukhusvård är ju att de sjuka människornas stora känslomässiga behov inte så lätt kan tillgodoses i den moderna sjukhusmiljön.

Av utskottets betänkande framgår att socialstyrelsen f.n. har tre undersökningar och utredningar i gång för att värdera verkan av hälsokost och naturenliga behandlingsmetoder. Att detta pågår är naturligtvis positivt, och vi motionärer får givetvis finna oss i att avvakta resultatet av dessa undersökningar. Jag har genom åren kommit till uppfattningen att ett antal befattningshavare inom socialstyrelsen tyvärr har en mycket avvisande attityd till hälsokost, kostterapi och biologisk medicin. Därför anser jag att jag här i kammaren gärna kan uttrycka förhoppningen att de pågående utredningarna verkligen skall genomföras och bedömas med ett positivt inriktat försök till 7n förståelse för denna angelägna fråga. Frågan om kostens inverkan på hälsotillståndet måste ju dock betraktas som en' av de viktigaste faktorerna för den svenska folkhälsan. Det är dessutom en viktig folkpsykologisk fråga huruvida den helhetssyn på de sjuka människorna som tillämpas inom ”den fria vårdsektorn” och den biologiska medicinen är tillförlitlig eller inte. Med det starkt tilltagande intresset för dessa frågor hos allmänheten skulle ett eventuellt fördömande av de nu studerade metoderna te sig som en allvarlig dom och som ett orättfärdigt nederlag för landets hälsorörelser. Det vilar därför ett mycket stort ansvar över socialstyrelsens utredare i de här aktuella frågorna. Herr talman! I den situation som nu råder har jag inte något annat yrkande än bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! I föreliggande betänkande redovisar jordbruksutskottet bl.a. en, som det verkar, summarisk behandling av motion 1980/81:270 angående dispens för ålljustring i Blekinges östra skärgård. Utskottet avstyrker motionen, och i motiveringen stöder man sig på att ett föredragande statsråd år 1954 ansåg att detta slag av fiske i hög grad skadade ej fångad fisk. Naturligtvis är statsråds ord ibland värda att sätta tilltro till, särskilt när det handlar om statsråd från de socialdemokratiska regeringarnas tid, men nog finns det i det här ärendet anledning att vara starkt skeptisk. Vi har i vår nu aktuella fyrpartimotion visat att den här fiskemetoden är ett av de allra humanaste fiskesätt som vi använder oss av. Har ljustret en gång träffat en ål har den — ålen alltså — ingen möjlighet att för egen kraft ta sig lös och fri. Om ljustret någon gång missar, gör det inte fisken någon nämnvärd skada. Jag kan erkänna att fiskemetoden verkar brutal. Redskapets utseende ger gärna den känslan. Åljärnets form, som påminner om det verktyg som tecknare brukar utrusta en viss potentat med, är säkerligen den största orsaken till många människors avståndstagande från fiskesättet. Jag kan acceptera att oinitierade tar intryck av sådana skäl, men jag hoppas verkligen att riksdagens jordbruksutskott kunnat bortse från dem. Ljustring av ål är alltså inte alls någon speciellt brutal fångstmetod. Det man kan anföra mot metoden är att den i vissa speciella fall kan betecknas som rovfiske, exempelvis då man använder ljuster i åar och bäckar vid fiske efter lekande lax och laxöring. Sådant fiske är och bör även i fortsättningen vara förbjudet. Vad vi däremot nu diskuterar är ett relativt humant husbehovsfiske som utövas av särskilt licensierade medborgare, boende i anslutning till skärgården — ofta människor som är bosatta i övärlden vintertid, avstängda från de flesta fritidssysselsättningar som vi andra betraktar som helt självklara. I sammanhanget kan nämnas att för ungefär samma människor som det här gäller fattade riksdagen i våras, även då på förslag av jordbruksutskottet, ett beslut där man förbjöd en annan gammal traditionell fritidssysselsättning, den mest eftertraktade jakten i skärgården — jakten på sträckande ejder några vårdagar. Man har lätt att förstå varför skärgårdsbefolkningen ofta undrar om vi inte gör annat än instiftar förbud här i riksdagen. Herr talman! Antar riksdagen om en stund detta jordbruksutskottets förslag, stadfäster vi ännu ett förbud. Vi förbjuder användandet av en traditionell fångstmetod som en liten del av befolkningen i östra Blekinge använt i, tror jag, hundratals år. Jag vill påstå att vi därmed berövar oss ännu ett kulturellt inslag i samhället. Nog borde vi ha mod till att behålla en del av våra säregenheter och vanor. Det kan inte vara nödvändigt att helt och hållet ”släta ut” vårt samhälle, inte ens av rättviseskäl, om det gäller så här små kulturellt inriktade specialiteter. Vi är på väg att göra oss helt urarva på regionala kulturegenheter. Herr talman! Jag ser med spänning fram emot den förestående omröstningen och hoppas naturligtvis att flertalet av riksdagens ledamöter i den här icke partiskiljande frågan för omväxlings skull röstar nej — nej till ännu ett förbud. Jag yrkar bifall till Hans Wachtmeisters reservation.

Herr talman! Ljustret torde vara ett av våra allra äldsta fiskeredskap, 12 november 1981 använt redan av salig Neptunus, och tydligen, efter vad Ralf Lindström här sade, även av en betydligt mindre godsint potentat. Jag skall inte ge mig in på någon mera ingående historisk utredning om hur det kom sig att ljusterfiskaren Neptunus kom ur ropet som gud betraktad. Det har inte direkt med den här saken att göra. Det väsentliga för oss här i dag är att ålfiske med ljuster, med just Neptuni gamla redskap, har levat kvar i den blekingska skärgården ända till för ungefär ett och ett halvt år sedan, då de sista dispenserna från ljusterfiskeförbudet gick ut. Man kan naturligtvis inte förneka att det här, i jämförelse med de betydligt fulare fiskar som då och då uppehållet sig i Blekinges skärgård, rör sig om en bagatell, men för dem som tidigare genom ålfiske kunnat dryga ut sina inkomster med något hundratal kronor är det inte så. Sysselsättningen har dessutom alltid varit ett bekymmer i det sydöstra hörnet av vårt land. Inte gör väl ljusterfisket efter ål mycket till för att förbättra den, men litet är det trots allt. I det här fallet skulle man kanske kunna tala om sysselsättningsterapi, ur vilken synpunkt ljusterfisket efter ål ingalunda är att förakta. Det var i alla fall när dispenserna gick ut 176 fiskare som på det här sättet kunde dryga ut sin kost med ett kok ål, som det heter, eller sin pension eller sitt arbetslöshetsunderstöd med några hundralappar. Det anförs ibland från myndighetshåll att man inte kan hålla kvar en gammal kvarleva genom en särskild lag för inte ens 200 personer, och att därför tiden nu är inne att en gång för alla avskaffa ljusterfisket efter ål, precis som man en gång avskaffade ålfisket med harka. Mot det vill jag hävda, att just därför att det är så få fiskare som ännu ägnar sig åt denna fiskemetod, finns det inte någon anledning att stifta eller bibehålla en lag, riktad just mot dessa få, mot en så liten kategori medborgare. Redan av den anledningen yrkar jag bifall till min reservation. Jag kan f. ö. komma till samma slutsats ur en helt annan synvinkel. Det är en mångtusenårig fiskemetod som det gäller, som nu till för kort tid sedan bevarats som ett levande kulturminne — och därtill, vilket man inte minst kan vara glad åt i dessa dagar, utan kostnader för det allmänna. Den kulturhistoriska faktorn väger med andra ord så tungt att man kan ifrågasätta om inte motionen hade bort remitteras till kulturutskottet i stället för till jordbruksutskottet. Vi har anledning att vara tacksamma mot dem som hjälper oss i denna del av kulturminnesvården, och jag yrkar därför än en gång bifall till min reservation.

Herr talman! Det har här sagts att denna fråga berör mycket få personer, och detta var också betecknande för handläggningen i jordbruksutskottet. Nr 25 Det var ytterst få som ville gå motionärerna till mötes, det var bara Hans Torsdagen den Wachtmeister. Han är ju också — det ser ut som en händelse — från 12 november 1981 Blekinge. Redan Magnus Eriksson försökte få en enhetlig lagstiftning i vårt land. Ljusterfiske efter Visserligen tillhörde Blekinge liksom Skåne på den tiden ett fritt folk och 4] hade ännu inte ockuperats av svenskarna. Men Magnus Eriksson lyckades inte helt med att få igenom enhetlig lagstiftning i landet. Det gick något bättre 1734. Blekinge höll sig dock fortfarande utanför den enhetliga lagstifthingen när det gällde ljusterfiske. År 1900 fick vi i Sverige i princip ett totalförbud mot ljusterfiske, men även då klarade sig Blekinge som ett undantag. Först 1954, när denna fråga diskuterades igen, kom Blekinge nästan med i den enhetliga lagstiftningen för detta land. Man fick dock dispensmöjligheter, och som framgått av tidigare anföranden och av handlingarna upphörde det hela att gälla i mars 1980. Frågan är om det nu är tid att ta bort en del av landskapslagstiftningen eller om vi skall ha den kvar. I jordbruksutskottet har man inte kunnat finna tillräckligt starka skäl för att biträda motionsyrkandet om att dispensmöjligheten skall fortsätta att gälla. Jag skulle till det som sagts tidigare vilja tillägga, att det är klart att det finns en massa andra mångtusenåriga traditioner som också är väldigt barbariska men som vi inte för den skull kan bibehålla av kulturella skäl.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

Herr talman! Jag tackar utskottets ordförande för att han i alla fall litet grand har försökt något mer motivera utskottets ställningstagande, men jag tycker inte att han har kommit med några nyheter. Jag tänker inte ta upp en längre debatt, även om det skulle ha varit trevligt. Men med hänsyn till kammarledamöternas tid och eftersom jag inte tror att vi i en fortsatt diskussion kan föra frågan väsentligt framåt, skall jag avstå från det. Jag tror det räcker med att jag hänvisar till de klara argument som framförts i motionen, i mitt första anförande och i Hans Wachtmeisters framförande nyss. Jag hoppas att flertalet av riksdagens ledamöter nu känner behov av att säga nej till ännu ett helt onödigt förbud.

Herr talman! I det besvärliga ekonomiska läge som vårt land de senaste åren har befunnit sig i har resonemangen om lösningar på bl.a. industrikrisen mycket ofta rört sig om den ökade tekniska satsning och ökade forskning som behövs. Man sätter ofta sin tilltro till de nya metoder och den teknik som ett kreativt och idogt forskningsoch utvecklingsarbete kan resultera i. Forskningen på strålningsteknikens område är tyvärr för allmänheten mest känd från kärnkraftens militära och fredliga utnyttjande. Man glömmer ofta attstrålningstekniken sedan många år tillbaka har gett oss nya möjligheter att bekämpa och upptäcka sjukdomar. Under senare år har strålningstekniken också tagits i bruk i kampen mot bakterier. Vi har nu i Sverige två anläggningar för bestrålning av sjukvårdsartiklar för att förebygga att farliga bakterier skadar de sjuka. Inom livsmedelskontrollen bedriver man också en jakt på för människan ohälsosamma bakterier och svampar. Skyddet mot otjänliga livsmedel har ofta bestått i dyrbar kyloch frysförvaring eller i behandling med kemiska ämnen, som ofta haft tvivelaktiga effekter på människans hälsa. Sedan slutet av 1950-talet har man i flera länder och hos internationella myndigheter studerat möjligheterna att behandla livsmedel med små doser av joniserande strålning. Vid de små doser som används bildas ingen radioaktivitet i livsmedlen. Därför har Världshälsoorganisationen och FN:s livsmedelsorgan 1979 skapat standard för bestrålade livsmedel. Över 30 års noggrann forskning har visat oss för det första att bestrålade livsmedel icke utgör någon fara för konsumenten. En expert i Sverige säger t.o.m. att om man bestrålade allt kött i Sverige, så skulle det motsvara risken av att varje svensk röker en cigarett vart tredje år. Men för det andra är strålningstekniken som konserveringsmetod mindre energikrävande än alla andra metoder. För det tredje är strålningstekniken när det gäller livsmedel sådan att den kan ersätta och minska behovet av konserveringsmetoder eller tillsatser som är mer tveksamma och ibland farliga för konsumenterna eller besvärliga ur arbetsmiljösynpunkt. Efter ett möte i september 1981 mellan de nordiska livsmedelsmyndigheterna står det klart att man i Danmark, Finland och Norge är färdig att acceptera bestrålning av livsmedel med små doser. Man vill acceptera det som en process mot bakgrund av de ställningstaganden som gjorts av FAO, WHO och av internationella strålskyddsorganisationen i Wien. Jordbruksutskottets svar på tre motioner om bestrålning av livsmedel visar att vi i Sverige inte tror på dessa viktiga internationella organs ställningstaganden. Även om Sveriges riksdag skulle ha avslagit motionärernas krav på en utredning, hade ändå varje ansökan om bestrålning av livsmedel specifikt bedömts av det svenska livsmedelsverket enligt de lagar vi har, och man hade Nr 25 försökt att finna möjligheter att upplysa konsumenterna om behandlingen. F.n. ligger en ansökan hos statens livsmedelsverk om bestrålning av kryddor, en teknik som skulle ersätta den nuvarande konserveringsmetoden, som är en gasbehandling med något som heter etylenoxid och som är mycket tveksamt ur arbetsmiljösynpunkt. Det synes vara omöjligt för livsmedelsverket att godkänna strålningsbehandling, trots överväldigande accepter i andra länder, om riksdagen beslutar att frågan om bestrålning av livsmedel skall ytterligare utredas. Jag är på det klara med, herr talman, att det mot ett enhälligt utskott inte är lönt att vädja från denna talarstol. Vi kan förbjuda bestrålning av livsmedel i vårt land, och vi kan också förbjuda import av bestrålade livsmedel, men vi har ingen möjlighet till effektiv kontroll av ett sådant stadgande. Jag anser personligen att det är allvarligt om vi i Sverige, på grund av en oro som bygger helt på känsloskäl, en oro som motsägs av objektiva och noggranna undersökningar av ansvariga myndigheter och experter, kommer att halka efter utvecklingen i vår omvärld när det gäller något så viktigt som livsmedel, livsmedel som också ur resurssynpunkt och ekonomisk synpunkt i dag är hårdvaluta. Med detta, herr talman, har jag velat ge uttryck för en bred opinion i livsmedelskretsar. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag är inte okritisk mot experterna. Jag har varit mycket kritisk mot bestrålning av livsmedel, men jag har blivit övertygad av dels att många svenska experter gått i god för denna metod, dels att Världshälsoorganisationen och alla dess organ godkänt metoden, dels att FN:s livsmedelsorgan godkänt metoden, dels att det internationella strålskyddsinstitutet i Wien också har gått i god för att metoden är ofarlig. Vilka fler experter skall vi kunna få fram för att undersöka denna metod? Jämt och ständigt har vi här i riksdagen diskussioner om de kemiska ämnena och deras farlighet. Jag tycker att det är bra om vi kan hitta ett sätt att ersätta kemiska ämnen och kemiska metoder. Just den ansökan som i dag ligger på livsmedelsverkets bord är ett typiskt exempel på att man skall ersätta en kemisk gasbehandling av kryddor med bestrålning. Det är den Nr 25 enda möjligheten till ersättning. Det är alltså en metod som är relativt farlig Torsdagen den för de människor som arbetar med detta. 12 november 1981 Jag kan garantera Margot Wallström, att även om man så småningom skulle fatta beslut om ett godkännande av bestrålningsmetoden, kommer ändå de ansvariga myndigheterna i Sverige — socialstyrelsen och livsmedels verket — naturligtvis att ständigt i sina beslut se till att metoder som är farliga för konsumenterna inte släpps fram. Det kravet har de verkligen på sig. Jag kan garantera att de helst av allt vill leva upp till detta.

Herr talman! Jag har haft tillfälle att läsa alla remissyttranden. Alla remissinstanser säger att denna metod är ofarlig för konsumenterna. När man i vissa fall har sagt att man kan tänka sig en ytterligare utredning är det endast därför att man på något sätt vill försöka övertyga konsumenterna om att metoden är ofarlig. Det är alltså oron som man vill försöka stilla. Jag tror att ett bättre sätt att stilla oron vore att politikerna gick ut och talade om för människorna att detta enligt alla kända undersökningar är ofarligt.